Fru talman! William Petzäll har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att starta en utredning om att legalisera cannabis. Han har också frågat mig om det är mitt ställningstagande att det finns goda skäl att börja forska på cannabisens lindring av olika sjukdomstillstånd. Att röka cannabis kan ge akuta biverkningar som hallucinationer och akut toxisk psykos. Att röka cannabis kan också långsamt skapa ett beroende som kan vara mycket svårt att bryta. Abstinensreaktionerna efter långvarigt missbruk kan vara utdragna och psykiskt plågsamma. Att vanemässigt röka cannabis kan orsaka en mängd sjukdomar och störningar, bland annat svåra förvirringstillstånd av schizofrenityp, personlighetsförändringar och depression med självmordsrisk. Listan över skadorna kan göras lång. Jag avser inte att ta initiativ till att starta en utredning om att legalisera cannabis. I stället har regeringen vidtagit åtgärder för att förhindra bruk av bland annat cannabis och ge vård till dem som behöver det. I den av regering och riksdag antagna ANDT-strategin, proposition 2010/11:47, slås i de långsiktiga målen fast att tillgången till narkotika ska minska, att antalet barn och unga som börjar använda narkotika ska minska samt att personer med ett missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. För att genomföra en långsiktig satsning på alla dessa områden avsätter regeringen 256 miljoner kronor per år under hela mandatperioden. Det innebär att kommuner och landsting får stöd i att utveckla både det preventiva arbetet och vård och behandlingsinsatserna. Som svar på den andra frågan vill jag säga att det alltid finns skäl att forska för att hitta lindring av olika sjukdomstillstånd. Det förekommer en intensiv forskning kring eventuella läkande effekter av cannabinoider och övriga ämnen i cannabis. Det är också en av anledningarna till att vi på senare år har fått större kunskap om skadorna av cannabis. Förste vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.